Herr talman! I Ert misslyckande, herr Palme, att uppnå de mål som Ni själv har uppställt för våra EEC-förhandlingar höjer Ni rösten något, när Ni anklagar andra partier för att vilja överge Sveriges neutralitet. Har vi någonsin sagt det? Har inte både herr Bohman och jag upprepat att vår linje är att vi borde ha fullföljt förhandlingarna med EEC om att skapa neutralitetsförbehåll för vår del för att se om vi därigenom kunde uppnå de mål vi uppställt? Det har varit och är vårt alternativ, och det är att ta alldeles fel ord i sin mun, herr statsminister, när Ni i brist på argument håller den typ av anförande som Ni just nu gjorde. Jag sade i mitt anförande att ett av de mål vi har är att föra en alliansfri politik, men vi har också andra mål. Menar Ni i Er kritik av detta uttalande att vi här i landet inte har något annat mål i vår politik? Har vi inte ett mål i vår utbildningspolitik, och har vi inte en rad andra mål som vi vill försöka uppnå i vår politik? Jo, självfallet. Det är uppenbart att vi i vår politik måste sträva efter att uppfylla så mycket som möjligt av de olika mål vi har uppställt. Ett oavvisligt mål är just vår neutralitet. Det målet skall vi uppnå samtidigt som vi också försöker skapa förutsättningar för att uppfylla andra målsättningar. Det har varit och är alltjämt vår strävan, herr statsminister! Såvitt jag förstår var väl detta också herr Wickmans ståndpunkt i det anförande som jag citerade, där herr Wickman konstaterade att det inte nödvändigtvis var på det sättet att ömsesidigt ekonomiskt beroende måste leda till utrikespolitisk och försvarspolitisk gemenskap. Jag kan inte tolka det uttalandet på annat sätt än att det går att i praktiken fullfölja mer än ett mål. Jag tar för givet att Ni också menar det. Sedan skall jag självfallet inte yttra mig om Er patriotism, herr Palme. Jag tar för givet att den finns där. Men för att vi i vårt land inte skall ha ett parlamentariskt liv som förfaller tycker jag att också Ni skall ta som självklart och givet att patriotism kännetecknar också Era motståndare. I Era allmänna fördömanden gjorde Ni gällande, herr statsminister, att jag i mitt inlägg mest ägnade mig åt att finna fel. Men var det inte så att jag framställde en interpellation till herr Feldt, där jag försökte få svar på vissa frågor som Ni för närvarande inte vill besvara men som hade fört debatten in i det verkligt konstruktiva: Vad skall vi göra i det läge som vi nu hamnat i för att föra vårt land framåt på ett stabilt och utvecklingskraftigt sätt? Ni sade att vi i det läge där vi nu befinner oss i stället för att beklaga läget skall diskutera hur vi bör bygga ut vårt land. Ja, men vad hade då varit rimligare än att Ni hade tagit upp den diskussion som jag inbjöd till? Vad vi skall resonera om är just hur vi skall klara vårt land på bästa möjliga sätt, även om ni inte lyckats uppnå de förhandlingsmål med EEC som ni själva uppställt. Det är den debatten som jag har inbjudit till, och eftersom Ni ju framför kritik mot andra för att bara klaga är jag mycket förvånad över att Ni inte vill ta upp en sådan debatt. Ni har vägrat — eller åtminstone inte haft lust — att besvara min interpellation. I den lilla antydan till svar som Ni nu gav på frågorna i min interpellation tyckte jag att Ni viftade bort allvarliga ting på ett mycket lättvindigt sätt. Men jag skall ändå inte rikta den minsta anklagelse mot Er för bristande patriotism. Jag tar som sagt för givet att Ni har den. Och jag upprepar att Ni också bör ta samma sak för givet om Era politiska motståndare. När det sedan gäller kommerskollegii utredning sade Ni att den var alldeles förträfflig. Den besvarade alla frågor som det var rimligt att ställa. Ja, men varför då inte frisläppa den och göra den offentlig? Det är väl ett minimikrav. Dessutom hör det till historien att denna utredning faktiskt är gjord på delvis andra förutsättningar än dem som kommer att råda vid vårt deltagande i Europasamarbetet.

Herr talman! När jag framställde den interpellation som är utgångspunkten för dagens debatt var syftet att vi skulle få en möjlighet att inför allmänheten redovisa det förhandlingsläge som råder i Bryssel och hur vi från olika partier bedömer det. Man har i viss mån kritiserat partierna för att vi inte tillräckligt har medverkat till en sådan upplysning. Jag skall inte klaga över att den här debatten vidgats så kraftigt till att gälla ganska vittutsvävande ämnen. Jag finner det t.ex. direkt värdefullt att statsministern här för regeringens del gör den deklaration om Sveriges roll i Europa som kommit fram här. Det är av stort värde att detta finns i riksdagens protokoll. Tyvärr kan jag i fortsättningen inte vara lika älskvärd mot statsministern. Vi fick höra en historieskrivning vari ingick bl.a. den ganska förvånande ingrediensen att det liksom inte skulle vara någon större skillnad mellan en tullunion och frihandelsavtal. Det verkade nästan ett ögonblick som om statsministern ville krypa tätt inpå herr Hermansson i den beskrivningen, och det är väl ändå inte angeläget. Det finns även inom statsministerns eget parti personer som bildar arbetsgrupper för att direkt hävda den ståndpunkten att det icke får vara mer än ett handelsavtal. Är det inte viktigt att klargöra att regeringen har velat någonting mera, att den artikel som handelsminister Feldt skrev i Arbetet den 20 juli och som så vältaligt utvecklade varför vi behövde någonting mera var representativ för den svenska regeringens uppfattning? Statsministern klagade över att han här blivit bemött med oförsynthet. Nog är det väl ändå litet oförsynt att dra in folkpartiets hållning till den uppgörelse som vi anser lämplig och önskvärd i en neutralitetsdebatt, när jag definierat vår uppfattning som identisk med den som Östen Undén skrev ut. ”Åtminstone tidigare har herr Helén anslutit sig till denna,” sade statsministern. Har jag inte gjort det i dag? Varför inte erkänna det? Men låt oss komma över till det som var det substantiella i den uppläggning om avtalsläget som jag försökte börja med! Statsministern tog där egentligen bara upp en enda punkt, nämligen vad som gällde för de mindre och medelstora företagen. Statsministern ironiserade över att jag skulle ha sagt att de nu inte skulle kunna utnyttja den nya tullfriheten i EEC på ett sätt som svarade mot den 20-procentiga exportinsats som de gör i EFTA. Men observera att jag talade icke bara om tullhinder och kvarstående tullar inom EEC utan även om andra handelshinder. Hela framställningen om de mindre och medelstora företagens roll blev skev genom detta, och jag tror att de mindre och medelstora företagare som lyssnar i radio eller television eller läser i tidningarna vad statsministern sade uppfattar hans nedvärdering av deras svårigheter som en ganska skrämmande bild av hur statsministern ser på de här problemen. Jag redovisade uttryckligt vilka svårigheter som ursprungsreglerna inom EEC kommer att ge i förhållande till de ursprungsregler som gäller inom EFTA. Jag redovisade svårigheterna för dessa mindre och medelstora företag att med framgång upprätthålla sina leveranser till storföretag som flyttar ut från Sverige till andra länder. Sedan herr Palme lämnat ett skevt referat av vad jag skulle ha sagt gör han gällande att han därmed skulle ha bemött mig och säger: ”Vad jag nu har sagt gäller det mesta av herr Heléns beskrivning av avtalsläget.” Detta är verkligen inte tillfredsställande. Så uppehöll sig statsministern några ögonblick vid arten av det samråd vi har haft. Ja, visst har vi träffats många gånger, men det har kommit ut mycket litet därav. Statsministern har inte varit särskilt intresserad. Dokument har vi fått, men vi kan inte få alla. Vi skulle inte kunna få läsa de dokument som fanns om kontakterna i Paris med utrikesminister Schumann. Men till sist efter mycket tjat skulle jag och de andra partiledarna få läsa detta under övervakning i sammanträdesrummet här på sjätte våningen. Så småningom fick vi sitta ensamma i 15 minuter, men vi skulle icke få visa detta för våra vice ordförande i grupperna. Vi fann oss i denna ganska förödmjukande behandling av oppositionens företrädare, Men vad hände? Jo, nästa dag står alltihopa i tidningen! När jag ber statsministern att få reda på varför det läcker så ifrån kanslihuset av dokument som vi icke ens skulle få visa för våra närmaste medarbetare — ingen som helst förklaring! Det finns alltså brister i detta samarbete. Vi kunde ha fått ut mer om statsministern visat en verkligt god vilja. Men -— och det vill jag säga till sist — det avgörande är ju detta: Vi har, som statministern säger, en bred uppslutning kring förhandlingsmålen. Men det kan icke innebära att vi från oppositionen därmed skulle vara tvungna att i varje läge skriva under på det sätt som regeringen skött förhandlingarna på. Vi kan icke finna att regeringen har lyckats nå sina egna mål, och då måste det vara vår skyldighet mot den svenska allmänheten och mot väljarna att säga ut det här i kammaren.

Herr talman! Jag kan för min del inte finna herr Bohmans anförande tidigare i dag skämtsamt. Det är tvärtom djupt allvarligt när ett av de politiska partierna vill begränsa Sveriges nationella självständighet och omöjliggöra neutralitetspolitiken — för storföretagens ekonomiska intressen. Ty någonting annat kan det inte innebära när moderaterna fortfarande talar för ett medlemskap i EEC! Herr Bohmans anförande utmärktes för övrigt av en gammalkonservativ snobbattityd — de som inte har samma mening som han är okunniga. Sådana påståenden ligger ju på andra sidan all diskussion. Europa är, som herr Palme redan påpekat, inte begränsat till Västeuropa — det är bara en mindre del av Europa. Europa omfattar mycket mer, från Grönland till bortom Uralbergen. Men viktigare är i detta sammanhang att Sveriges handelspolitik och övriga förbindelser utåt måste utformas med hänsyn inte bara till Europa utan med hänsyn till världen. Hänsynen till u-dändernas intressen måste då spela en avgörande roll. Anslutning till EEC — även i tullunionens form — skulle försvåra och fördyra handeln från u-länderna. Allt i politiken kan inte få motiveras med att det är handel. Låt mig citera en mera modern skald: ”När det globala ockret skrämmer — kalla det handel! ” Ett av de argument som anförts i debatten av dem som vill ha en mycket intim anslutning till EEC är att om Sverige inte vinner en sådan anslutning skulle det försvåra upprätthållandet av full och effektiv sysselsättning här i landet. Det aktuella läget talar ju knappast till fördel för det argumentet. Vi vet att arbetslösheten i Sverige är mycket stor och att den ökar. I vår handel med de västkapitalistiska länderna importerar vi inte bara varor, utan också häftiga konjunktursvängningar. Arbetslösheten i dessa länder är mycket stor. Inflationen bekämpas öppet av regeringarna i USA och EEC-länderna med ökad arbetslöshet. Det blir ju allt svårare att i Sverige föra en politik som tryggar sysselsättningen, men den situationen skulle ytterligare försvåras om vi ännu mera binder Sverige fast vid de kapitalistiska staterna i Västeuropa och i Nordamerika. Löntagarorganisationerna i Danmark, Norge och Finland kritiserar nu i stigande omfattning EEC. Det är en debatt som jag tror att det är av stort intresse att den svenska allmänheten får ta större del av. Det är omöjligt för någon att förneka att löntagaroch konsumentintressena är helt satta på undantag i EEC. Det s.k. privata näringslivets företrädare arbetar just nu hårdare än någonsin för att knyta Sverige till EEC genom medlemskap, associering eller någon form av utvecklingsbart handelsavtal. Genom att göra Sverige helt beroende av den europeiska arbetsgivarförening som EEC utgör vill storfinansen få garantier för att en politik i folkets intresse blir svår att föra i Sverige. Storfinansens linje måste bekämpas. Kampen mot arbetslösheten talar för en helt annan politik i förhållande till EEC än några av de borgerliga partierna här har företrätt.

Herr talman! Jag trodde faktiskt att statsministern kände till de Torsdagen den problem och de svårigheter som svenska företag brottas med i dag inför 2 december 1971 vårt osäkra läge på Europamarknaden. Om herr Palme inte gör det, tycker jag att statsministern skall gå runt och fråga alla de företag som ligger och vilar på sina investeringsbeslut. Eller läs Arbetet, eller fråga Rune Johansson! Han känner säkert till det. Så okunnig får man inte vara! När jag själv för fjorton dagar sedan på vårt partiråd belyste de svenska företagens konkurrensoch investeringssituation just nu, vänder herr Palme det till ”en uppmaning” från min sida till svenska företag att låta bli att investera i Sverige. Därefter ber han mig att vara ”försiktigare i mitt ordval”, och begär att jag skall ge ”korrekta informationer”. Kommer statsministern ihåg remissdebatten, när statsministern stod här i talarstolen och öste invektiv över oss och jag sedan gjorde gällande att vi på oppositionssidan blivit beskyllda för nästan allting utom landsförräderi? Det dröjde bara några dagar, så kom också beskyllningen för landsförräderi emot mig i Örebro-Kuriren, en oförsynt och ärekränkande beskyllning som jag skrattade åt. Jag tyckte den var löjeväckande. Men när statsminister Palme själv antyder något liknande i sitt angrepp mot mig här nu, då faller uppmaningen till mig att vara ”försiktig i ordvalet”, tillbaka på sin upphovsman? Har ni alternativ, frågade statsministern. Våra alternativ redovisade jag i slutet av mitt anförande. De kanske inte är mycket att komma med i dag. Vi hade emellertid klara alternativ, när vi krävde att Sverige skulle söka medlemskap med neutralitetsförbehåll. Regeringen valde att gå den ”öppna” vägen, en öppen ansökan, som för övrigt förlöjligades i Bryssel, och i den ansökan uteslöt regeringen själv icke medlemskap. 1967, 1968, 1969 och 1970, ja till och med under statsministerns rundresor i Europa sistnämnda år ansåg svenska regeringen att medlemskap icke skulle uteslutas. Fram till mars 1971 ville den svenska regeringen icke utesluta medlemskap. Sedan bytte den ståndpunkt, gjorde en ”kovändning” och begärde att oppositionen skulle vara med i vändningen, vilket i varje fall mitt parti vägrade. År 1961 ansåg regeringen däremot att associering var en lämplig anslutningsform. Förhandlingsmetodiken har alltså varit vinglande och vacklande fram och tillbaka. Jag menar att vi har fått betydligt sämre resultat fram till nu än vad vi skulle ha fått, om vi drivit en konsekvent, målmedveten och realistisk förhandlingspolitik. Det är det jag har kritiserat. Vi har inte förordat att Sverige skulle ändra sin utrikespolitik. Det vet statsministern mycket väl, fastän det passar att i debattens hetta beskylla oss för någonting som vi aldrig har sagt och aldrig gjort.
Herr talman! En sådan här debatt har redan ett syfte, när moderaterna slår till reträtt som de har gjort. Deras anföranden var uppbyggda på medlemskapets förträfflighet och nödvändighet. Jag säger att ett sådant medlemskap i dagens läge icke går att förena med den svenska 7 neutralitetspolitiken och i sina konsekvenser innebär ett uppgivande av neutralitetspolitiken. Detta säger jag som ett konstaterande utifrån min övertygelse och med stöd av 90 procent av ledamöterna i denna riksdag. När jag säger detta uppfattar herrar Bohman och Burenstam Linder det som en hemsk anklagelse: de vill inte uppge neutralitetspolitiken utan vill bara förhandla med neutralitetsförbehåll. Då blir det hela reducerat. Varför kan man inte ta steget fullt ut, eftersom alla andra har kommit till den uppfattningen att en sådan förhandling är meningslös och omöjlig om vi skall bevara neutralitetspolitiken? När jag påminde om vad herr Helén tidigare hade sagt om neutraliteten, hänsyftade jag på vad han sade i våras, då han klart uttalade att neutralitet och medlemskap icke är förenliga. Det hade folkpartiet självständigt kommit fram till. Jag berömde honom för den deklarationen, och jag utgår från att han står fast vid den än i dag. För att få någon bakgrund till sina väldiga beskyllningar mot regeringen för att vara dåliga européer vidmakthåller moderaterna den här tanken. Kan inte ni också gå ut och säga som alla andra att medlemskap och neutralitet inte är förenliga? Ni kan inte vara blinda för det som faktiskt har hänt.

Detta måste ni också ta ställning till. Det har alla andra gjort. När jag påpekar det enkla faktum att era krav skulle leda till ett uppgivande av neutralitetspolitiken, uppfattar ni detta som en förskräcklig anklagelse. Det lättaste sättet att ta bort den anklagelsen är att ansluta sig till den linje som alla andra partier har i den svenska riksdagen. Det framgår av debatten att man slår till reträtt, då man säger att man skulle vilja pröva på förhandlingar men inte alls vill påstå att medlemskap och neutralitet går att förena. Men varför inte ta steget fullt ut? Herr Burenstam Linder åberopade bl.a. den mycket omfattande utredning som kommerskollegium har publicerat. Där finns det material som behövs för att bedöma de ekonomiska verkningarna av frihandel. Vad förhandlingsresultatet blir i övrigt vet vi ännu inte. Det finns inget skäl att vi nu plötsligt skulle ändra politik därför att vi inte vet hur omfattande frihandelsavtalet blir. Sådana tankar förekommer inte i Schweiz, i Österrike eller i Finland. Det är över huvud taget ett märkligt förhållande, när man hör den klagan som framförs här — jag instämmer i herr Antonssons maning om en verbal försiktighet — att man kan konstatera att det inte finns någon motsvarighet till detta i de andra neutrala länderna. Det schweiziska näringslivet och de schweiziska konservativa partierna står inte upp och talar om att det blir ödesdigert för Schweiz, om man får en sådan här frihandel. Det österrikiska näringslivet och de österrikiska konservativa partierna står inte upp och säger att detta blir en katastrof för Österrike eller får oerhört dåliga verkningar för Österrike. De är rätt nöjda, säger de. De är inte oroliga för att man skall gå för långt i samarbete. Nr 137 Detsamma gäller Finland. Jag tycker att vi skulle studera vad som sägs i Torsdagen den dessa länder som befinner sig i en likartad situation som vår. Det kanske 2 december 1971 kunde dämpa ner klimatet här. MM Herr Helén tog upp det här med samrådet igen. Det är riktigt att vi Ag. förhandlingarfick läsa en rapport av Schumann som vi inte ville dela ut. Sedan "4 mellan Sverige publicerades den i tidningen. Då krävde herr Helén att det skulle och EEC undersökas hur den hade kommit ut. Vi försökte då undersöka det så gott vi kunde inom ramen för gällande lagar och bestämmelser. Vi kunde inte finna ut det. Det enda man kom fram till var det enkla faktum att dagen efter det att vi hade delat ut den till läsning åt partiledarna var den publicerad. Hur den har kommit ut vet vi inte. Man kan med hänsyn till tryckfriheten inte bedriva en sådan undersökning. Jag beklagar att så skedde. Sedan tog herr Helén upp frågan om småföretagarna och sade, att småföretagarna har det så besvärligt, att de nog tyckte väldigt illa om det jag sade. Men vad var det jag sade? Jo, jag sade att EFTA innebar en väldig chans för småföretagarna som de väl har utnyttjat. EEC innebär också en väldig chans för småföretagarna som jag hoppas att de skall utnyttja. Det kan finnas vissa särbehandlingar av varor som dock knappast drabbar deras produkter. Det kan finnas andra icke tariffära handelshinder t.ex. ursprungsregler. Där är jag tillbaka till skillnaden med en tullunion, och för oss är det ett stort förhandlingsmål att få bra ursprungsregler, för att det är av betydelse för mindre företag men det är också utomordentligt viktigt i det nordiska produktionssamarbetet. Det är ett viktigt förhandlingsmål. Men den bild som herr Helén frammanade var den rakt motsatta, nämligen att EEC skulle ha en rad negativa verkningar för landets mindre företagare. Det har icke det. Det är en chans för dem, och jag tycker att herr Helén skall gå ut och tala om att så är fallet under alla rimliga förutsättningar. Herr Hermansson! Det var visserligen en fin strof om handel och ocker. Men handel är inte oviktig. Handelsministern har just varit nere i Genéve och haft ur svensk synpunkt stora framgångar vid GATT-förhandlingarna för att få fram en ny stor tullförhandling, där just u-ländernas intressen kommer i blickfältet, därför att handel för udänderna är utomordentligt viktigt. Det är det de vill framför allt. De vill sälja sina produkter. Man kanske skall vara försiktig med sina ideologiska slutsatser. I år har vi sysselsättningsvårigheter. Det är riktigt. I år har Sveriges export till Sovjetunionen under de första tre kvartalen sjunkit med 30 procent, medan vår export till Amerikas förenta stater under samma tidsperiod har stigit med 10 procent. Man bör ju vara litet försiktig med att sammanställa handelsstatistik och kapitalistiska respektive andra produktionssystem.

Det är möjligt att så är fallet. Jag har hört talas om sådana situationer. Exemplet med Holmens Bruk kan ses på två sätt. De satsar en miljard. Självfallet måste de göra 173 reservationer beträffande EEC, ty deras sektor är vårt känsligaste område vid förhandlingarna. En del satsar, andra kanske ligger still. Hur skall man då i god medborgaranda tala med dem? Antingen kan man säga att det visserligen finns svårigheter i EEC-förhandlingarna, men allting tyder på att vi nu får den europeiska stormarknad på 300 miljoner människor som svenskt näringsliv under 15 år har kämpat för att uppnå och där man alltid upprepat att tullarna är det viktigaste. Den stormarknaden är nu inom räckhåll. Satsa på den. Förbered er så att ni är utbyggda när frihandeln börjar ta effekt. Jag tvekar inte en sekund att säga så till svenska företag, i fullt medvetande om de svårigheter som vi kan ha, naturligtvis, men också i full övertygelse att det är värt att satsa på. Den andra metoden är att, som herr Bohman gjorde, säga att EEC-politiken är ett världsrekord i alla dåliga egenskaper. I mening efter mening upprepade han detta: ett världsrekord i alla dåliga egenskaper. Och sedan fortsätter man: I den situationen kan man inte förvåna sig över att svenska företag låter bli att bygga ut. Det hade möjligen kunnat försvaras om herr Bohman hade haft ett verkligt alternativ. Nu visade det sig att det bara är en önskan som han har att förhandla om förbehåll, en önskan som är orealistisk. Men det hade som sagt kunnat försvaras om han hade haft ett stöd för detta i en bred majoritet i Sveriges riksdag eller i en bred uppslutning hos något av de andra borgerliga partierna — men han står ju ensam. I ett läge där han vet att Sverige med hänsyn till neutraliteten icke kan bli medlem i EEC, i ett läge där vi vet att vi får en frihandelslösning ändå som innebär ett väsentligt framsteg för svensk ekonomi. Vad är det som herr Bohman går ut och säger? Jo, han säger: Ingen kan förvåna sig över att svenska företag vill bygga ut i Gemenskapen i stället. Och därmed vill herr Bohman undandra sysselsättning för svenska arbetare och tjänstemän. Jag har inte alls talat om landsförräderi eller dylikt. Jag har sagt att när detta var det budskap herr Bohman — som har förankring i de kretsarna — hade att ge svenska företagare så var det ett dåligt budskap med tanke på den insikt som herr Bohman borde besitta. Jag tycker inte det skulle skada om herr Bohman i stället sade: Här får vi ett avtal med EEC. Det blev inte vad vi hade tänkt oss i alla avseenden, men det blir frihandel. Låt oss bygga ut för att förbereda oss för detta. Men därav fanns icke ett spår i herr Bohmans anförande.
Herr talman! Jag noterade att statsministern nu i sitt senaste inlägg rättade till den felaktiga beskrivning han hade givit av min skildring av småföretagens situation i EEC. Men varför då begagna det första inlägget till att förlöjliga denna beskrivning, när statsministern uppenbarligen byggde på en felaktig tolkning av vad jag hade sagt? Det viktiga är ju nu inte att förlöjliga småföretagens svåra situation utan att verkligen göra något i Bryssel för dem. Att jag tagit upp frågan om de dokument som har förmedlats från regeringen till oppositionen beror på att hela frågan om hemlighetsmake riet kring förhandlingarna vållat allmänheten så mycken oro och undran. — Nr 137 Man frågar sig: Varför hemligstämplas dokument, om de ändå i nästa Torsdagen den ögonblick finns tillgängliga i tidningarna? Inför sammanträdet i utrikes 2 december 1971 nämnden den 4 september sade jag för säkerhets skull två dagar i förväg: Står nu de hemliga papperen införda i lördagens tidningar, observera då att utrikesnämndens ledamöter får kvittera ut dem personligen i UD:s entré kl. 10 samma morgon! Denna morgon kl. 7 stod de dokument som vi skulle få kvittera ut kl. 10 återgivna i en tidning. Det är hela detta sätt att hantera en materia, beträffande vilken vi kunde vara öppna mot allmänheten, som gör att det är viktigt att ta upp detta till principiell kritik. Vidare har bl.a. herr Palme från denna talarstol nedvärderat associeringstanken. Dels skulle den inte ge resultat, dels skulle man inte på den andra sidan tycka om att den fördes fram. Men vid förhandlingar i en viktig fråga går man väl inte till den andra parten och hör efter om den tycker att man skall föra fram det ena eller det andra argumentet, utan man väljer de argument som man finner riktigast att i ett visst ögonblick framföra. Att associering är en fastare form för anknytning till EEC än ett vanligt handelsavtal har ju också många betygat. Skånska Dagbladet, centerns huvudorgan, gjorde det senast den 11 november. Till sist vill jag bara med anledning av att herr Palme finner det märkligt att ingen motsvarighet till denna debatt förs i andra neutrala länder säga att skälet härtill är att Sverige vill ha en längre gående anknytning till EEC än exempelvis Österrike och Finland. Handelsminister Feldt har klargjort att vi vill ha en djupare och bredare anknytning till EEC än något annat land utanför kandidatländerna. Det är detta förhandlingsmål som vi vill att regeringen icke skall ge upp, och det är av detta skäl vi för denna debatt.

Herr talman! Detta är inte den första gången jag debatterar med statsministern och inte heller den sista, och jag har vant mig vid att han vid lämpliga tillfällen i sin argumentering stoppar in orden: ”Nu slår herr Bohman till reträtt”. Jag har i denna fråga precis samma uppfattning som jag tidigare haft — vi kan nöja oss med att gå ett år tillbaka i tiden. Det är herr Palme som har bytt mening, inte jag. Den mening jag och mitt parti har är fortfarande — jag upprepar det — att Sverige borde ha sökt medlemskap för att om möjligt få medlemskap med neutralitetsförbehåll och för att, om vi inte får det, komma i så bra förhandlingsläge som möjligt. Nu säger statsministern att regeringen i mars 1971 hade kommit till den slutsatsen efter flera års funderande att medlemskap icke var förenligt med vår neutralitetspolitik. Hur vet statsministern att så är fallet? Regeringen har ju inte fullföljt de förhandlingar som den själv fram till för tre kvarts år sedan ansåg nödvändiga. Mitt parti ville i mars inte utesluta medlemskap, och vi anser fortfarande att frågan borde ha fullföljts. Socialdemokraterna ute i Europa har vidare, som herr Palme säkerligen vet, ungefär samma uppfattning som jag beträffande Davignonrappor 175 ten. Herr Palmes socialdemokratiske vän herr Czernetz i Österrike skrev som rapportör i Europarådets politiska kommitté i våras att Davignonrapportens målsättning inte gick utöver Europarådets. Vi ställdes alltså inför ett fullbordat faktum genom det socialdemokratiska förfaringssättet. Vi anser att medlemskapsfrågan borde ha prövats. Den har nu inte blivit prövad. Men vad som i dag har låst oss, herr statsminister, är den svenska regeringens deklaration till omvärlden att konungariket Sverige, som herr Palme representerar i de här sammanhangen, icke anser att medlemskap är förenligt med svensk neutralitetspolitik. Det är ett utrikespolitiskt faktum som binder även oppositionen. Jag beklagar det, men vi är bundna av det. Vi kan inte med några krav på trovärdighet i dag gå ut och säga att Sverige skall söka medlemskap på nytt. Vi kan hoppas att dörren till medlemskap inte är stängd, att tiderna skall förändras, att nya analyser skall kunna leda till att vi får en bättre anslutning till Europa än vi har i dag. Men vi kan inte gå ut och kräva det. Detta utvecklade jag mycket tydligt i mitt anförande. Jag vet inte om statsministern var inne hela tiden, men i varje fall borde statsministern ha lyssnat på det. Då hade han fått fullt klart för sig att vi inte har gjort några förändringar i vår grundsyn i detta hänseende; den står fortfarande kvar. Jag skulle till sist vilja fråga om statsminister Olof Palme har tagit del av Dag Hammarskjölds Europaanalys från 1951. Jag tror att det vore värdefullt. Varför skiljer sig statsminister Olof Palme så fullständigt från dåvarande statsrådet Dag Hammarskjöld då det gäller att betrakta Europa?
Herr talman! Herr Hermansson har några gånger gjort svepande fördömanden av EEC och EEC-länderna. Jag skulle bara vilja fästa herr Hermanssons uppmärksamhet på att det inte finns något parti i Europa som driver valrörelser emot EEC-samarbetet och att herr Hermanssons partivänner i Italien t.o.m. deltar i Europaparlamentet. Herr Palme sade att här inte behövs någon ny ekonomisk politik med hänsyn till det förhandlingsläge som råder och den situation Sverige befinner sig i och att vi ännu inte vet hur omfattande samarbetet blir. Men om herr Palme inte vet det, tycker jag herr Palme förfaller dåligt informerad. Vet inte herr Palme vid det här laget att våra förhandlingsmål ingalunda kommer att uppfyllas? Vet inte herr Palme att t.ex. det som herr Feldt skrev i sin artikel i Arbetet, och som har upprepats i många olika sammanhang, om nödvändigheten för svensk ekonomi av att vi får ett långtgående samarbete inte kommer att uppfyllas? Vet inte statsministern det? Jag är medveten om att det finns en del oklarheter i hurudant detta samarbete i praktiken kommer att bli, men dessa oklarheter är inte större än att vi ändå har helt klart för oss att de av regeringen själv uppställda målen, som betraktades såsom betydelsefulla för styrkan i svensk ekonomi, inte kommer att uppfyllas. Jag menar faktiskt, herr Palme, att det finns anledning att i tid ta hänsyn till detta i den ekonomiska politiken. Ni har sagt att vi måste syssla med frågan, hur vi skall bära oss åt för — Nr 137 att bygga upp vårt land. Det tycker jag är riktigt; det är precis den fråga Torsdagen den vi skall syssla med, och det är också bakgrunden till att jag i min 2 december 1971 interpellation — obesvarad — tog upp just frågan: Vad skall vi i detta läge göra, vilka är de ekonomisktpolititiska slutsatser som bör dras? Om Ni nu i vildsinta anklagelser mot andra för låg moralisk halt i deras politiska gärning inte vill ta upp denna fråga i min interpellation till debatt, är det väl snarast Ni själv som i den politiska diskussion här i nuvarande stadium av EEC-förhandlingarna inte har velat ta upp en för svensk ekonomi utomordentligt betydelsefull fråga. Ni tar på den punkten, tror jag, alltför lättvindigt på problemen, åtminstone om Ert eget uppsåt i förhandlingarna har varit ärligt, nämligen att nå en längre gående överenskommelse med EEC än den som jag vet — och som Ni också vet — att vi inte kommer att få.

Herr talman! Jag kanske kan ta herr Burenstam Linders anförande först så att jag blir av med det. Närmast är det på två punkter som jag 7 skulle vilja bemöta honom. Först och främst har han flera gånger felciterat utrikesministerns artikel i Le Monde Diplomatique, där utrikesministern vände sig mot dem som har en alltför schematisk uppfattning och sade att neutralitetspolitiken kommer att undergrävas, eftersom Sverige blir alltmer beroende av de beslut som fattas inom ett utvidgat EEC utan att själv kunna påverka dessa beslut. Utrikesministern fortsatte: ”Detta synsätt förefaller mig alltför schematiskt. Det ökade ekonomiska beroendet nationerna emellan är ett faktum — särskilt påtagligt för de små nationerna en stor utrikeshandel och en långt driven specialisering av sin industri. Men föreställningen att det ömsesidiga ekonomiska beroendet måste leda till en utrikesoch försvarspolitisk gemenskap mellan nationerna motsäges av de verkliga förhållandena som särskilt den franska erfarenheten visar.” Jag tycker att detta borde komma in i protokollet, så att herr Burenstam Linders helt felaktiga beskrivning av vad utrikesministern sagt inte skall stå oemotsagd. Detsamma gäller vad han yttrade om handelsministern. Vad denne sagt avsåg dels omfattningen av avtalet där han ville ha fullständig frihandel, dels stabiliteten och fastheten i avtalet. Det är våra två viktigaste mål i förhandlingarna. Det må vara att vi sedan inte når alla andra mål utan bara de viktigaste, men den grundläggande ekonomiska analysen som gjorts om frihandelns betydelse kvarstår naturligtvis oförändrad. Så ett ord om småföretagarna, herr Helén! Han påstår att jag första gången gav en falsk beskrivning av vad han ville säga om småföretagarna, men andra gången var det riktigt. Skillnaden var egentligen den att i den första versionen läste jag upp direkt vad herr Helén hade sagt, i den andra versionen citerade jag ur minnet. Jag skall i fortsättningen citera herr Helén ur minnet, så finns det en större chans att det blir rätt. Vad han sade var att kvarstående tullar och andra handelshinder i förhållande till EEC kommer att ytterligare hämma de mindre och medelstora företagens utveckling. Jag menar att det är tvärtom, och det tycks i grunden även herr Helén anse. Sedan återkommer herr Helén till detta med samråd och papper och sådant. Jag tror inte att jag känner till någon förhandling som har bedrivits med så stor öppenhet som den svenska. Men om vi har ett viktigt papper som vi skall underställa utrikesnämnden för diskussion innan vi definitivt fastställer något, är det naturligt att man inte vill dela ut det till pressen innan utrikesnämndens ledamöter har fått det. Därför har man vidtagit vissa försiktighetsåtgärder. Sedan har det läckt i alla fall. Men det är ingen sidovördnad mot oppositionen att vi inte delade ut papperet förrän det blev färdigt i regeringen och då tog kvitto på det. Jag tycker som herr Antonsson, att viktigast trots allt är att få ut information till allmänheten, och det skall vi fortsätta med. Jag talar ständigt om EEC när jag är ute och försöker på det sättet bidra till denna upplysningsverksamhet. Det är ibland ganska roligt med det här samarbetet i riksdagen. När herr Helén skulle polemisera mot herr Antonsson i fråga om associeringen talade han om vad som sagts här i kammaren, bl.a. av statsministern. Jag — Nr 137 hade möjligen varit inne på samma ämne, men framför allt var det Torsdagen den naturligtvis herr Antonsson det gällde. Jag kan emellertid bekräfta att 2 december 1971 herr Antonsson och jag har samma mening, att om man enstämmigt rån — — — alla håll får direkt besked om att associering inte ett dugg skulle förbättra — Å”8 förhandlingarvåra materiella villkor, tar jag hänsyn därtill. Om sedan herr Heléns 42 mellan Sverige egentliga syfte är att stödja regeringens förhandlingsmål kan jag bara säga — Och EEC att det är bra. Då önskar jag honom all lycka och framgång. Det är rätt nöjsamt att diskutera med herr Bohman. Han har en väldig förmåga att citera socialdemokrater — alla hans tal fylls med sådana citat, när han tycker att någon socialdemokrat har sagt någonting som stämmer med hans uppfattning. Denna hängivenhet för det socialdemokratiska partiet som företeelse är jag varmt tacksam för. Jag skall någon gång slå herr Bohman i huvudet med Churchillcitat, för att visa att jag också har respekt för de konservativa idéerna. Det är omöjligt för mig att direkt utreda om det är någonting som skiljer min syn på Europa från den som Dag Hammarskjöld gav uttryck för 1951, men jag tror inte att skillnaden är så stor. Från internationalistiska utgångspunkter var Dag Hammarskjöld intresserad av ett europeiskt samarbete som gick på två linjer. För det första utvecklades det västeuropeiska samarbetet, som då var koncentrerat till OECD. Det var detta han kände till, och det gjordes ett utomordentligt förtjänstfullt uppbyggnadsarbete i Europa efter kriget inom OECD:s och Marshallhjälpens ram. Det var enligt mitt förmenande öststaternas stora misstag att de inte gick med i det samarbetet. För det andra gjordes, trots det kalla kriget, försök till en avspänning mellan öst och väst. Bland dem som i det klimatet vågade tala om en avspänning mellan öst och väst var Sveriges dåvarande utrikesminister Östen Undén, och jag vet att han och Dag Hammarskjöld på den punkten hade samma uppfattning. Jag kan alltså inte påstå att det finns någon skillnad mellan Dag Hammarskjölds och min uppfattning, men det är litet svårt att klarlägga det. Så säger herr Bohman: ”Vi har ju vår linje. Sverige skulle ansöka om medlemskap. Men nu har regeringen fastställt att konungariket Sverige inte kan bli medlem av EEC. Det är ett politiskt faktum som vi inte kan göra någonting åt.” Men, herr Bohman, det är ju inte bara den socialdemokratiska regeringens linje, utan det är en linje som omfattas av centerpartiet och folkpartiet och kommunisterna — alltså alla partier som är representerade här i kammaren utom moderaterna. Det är en lång vandring som herr Bohman har att göra här, men skyll inte på att regeringen skulle ha låst Sveriges position! Regeringen har med stöd av en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag fastställt Sveriges ståndpunkt i denna för hela vår säkerhet mycket viktiga fråga. Den majoriteten har icke herr Bohman lyckats övertyga. I stället försöker jag nu övertyga herr Bohman också, för jag tycker att det vore en fördel med en total samling i Sveriges riksdag på den här punkten. Herr Bohman argumenterar för att vi skulle kunna sitta med nio NATO-stater och utarbeta en gemensam utrikespolitik och måhända en gemensam försvarspolitik. Det menar jag är en fullständig omöjlighet. Och eftersom man sagt oss att detta samarbete är en helhet — ta det eller 79 stå utanför — så går det inte för ett neutralt land att vara med. Det vore bra om herr Bohman, därest han verkligen stöder neutraliteten som han säger att han gör, kunde komma till samma slutsats. Det finns ju inte, det här borgerliga alternativet. Det var litet rörande när herr Helén sade — det var den dag då han skämtade — att här skulle en borgerlig regering tillträda för att föra våra EEC-förhandlingar. Det finns inte en enda borgerlig linje här, utan det är tre linjer. Dessbättre ligger två partier tämligen nära regeringen — framför allt centerpartiet, men under debattens gång har folkpartiet också kommit närmare regeringen, och det tycker jag är en fördel. Herr Gustafson i Göteborg skakar på huvudet; han skall tydligen sätta fart igen nu, men med herr Helén har det i alla fall blivit ganska fredligt. Det är alltså herr Bohmans situation att han står isolerad i denna mening. Herr Burenstam Linder talade om att tillvita sina motståndare dåliga moraliska egenskaper. Herr Bohman och jag har trots allt fört den här debatten på ett justare plan än herr Burenstam Linder kan nå upp till.

Det tycker jag är god medborgaranda att säga.

Jag vill inte alls underskatta betydelsen av den breda uppslutning som skett här i riksdagen bakom den politik som regeringen för. Den är ett viktigt stöd i de förhandlingar som förestår.

Herr talman! Statsminister Palme sade några ord för att avsluta debatten. Jag kanske, på mitt vanliga försynta sätt, får tala om att debatten fortsätter. Jag har faktiskt ett par saker som jag tänkte säga till statsministern, och jag skall ta dem i början av mitt anförande medan herr statsministern är kvar. Det första jag vill säga är att det ändå är litet egendomligt att ställa upprepade frågor till partiledare, som i detta fall herrar Bohman och Helén, när statsministern vet att de icke har någon replikrätt och därför inte kan svara på frågorna. Jag tycker att vi någon gång borde diskutera hur vi skall lägga upp debatterna i det här huset. När regeringspartiets företrädare yttrar sig i ett läge då partiledarna inte har tillfälle att svara kanske man kunde inskränka litet på de direkta frågorna till dessa partiledare. Det andra jag skulle vilja säga till statsministern gäller vad han i början — Nr 137 av sitt första anförande påstod att förhållandet har varit detsamma under Torsdagen den de tio år som EEC-debatterna har pågått, nämligen att man från 2 december 1971 moderata samlingspartiets och folkpartiets sida har kritiserat ochintehar — — — visat tillräcklig respekt för neutralitetspolitiken. Detta påstående kallar Ang. förhandlingarjag en oförsynthet av stora mått. na mellan Sverige Det var en tid i början av 1960-talet då det ute på den europeiska och EEC kontinenten inte fanns någon särskild förståelse för den svenska neutralitetspolitiken. En del menade att Sverige väl kunde överge sin neutralitetspolitik för att få vara med i EEC. Man förstod inte det värde som vår neutralitetspolitik har för stabiliteten i vår del av världen. Men genom ett energiskt arbete från diplomaters och regeringsledamöters sida har undan för undan förståelsen för den svenska neutralitetspolitiken vuxit. Jag kanske också får erinra om att Gunnar Heckscher och jag själv var med på ett hörn i början av 1960-talet när vi inför ett europeiskt forum gång på gång slog fast att den svenska neutraliteten inte är till salu, att Sverige — om vi ställs inför valet mellan att fortsätta vår neutralitetspolitik och inte komma med i EEC eller att upphöra med den och komma med i EEC -— står fast vid neutralitetspolitiken. Detta har förutvarande statsministern Erlander och förutvarande handelsministern Lange erkänt, medan statsminister Palme som är hårt sysselsatt med att placera folk i burar och på annat sätt misstänkliggöra dem använde inledningen av sitt anförande till att misstänkliggöra folkpartiets inställning till neutralitetspolitiken. Om det inte var avsikten hoppas jag att det kommer att visa sig i protokollet. När vi satt här och lyssnade till statsministerns anförande fick vi emellertid det bestämda intrycket att hans avsikt var att misstänkliggöra. Den tredje och sista saken som jag skulle vilja ta upp är att det avtal som nu erbjuds är otillfredsställande, inte i första hand på grund av inskränkningarna i frihandelsavtalet utan därför att det inte omfattar mer än ett handelsavtal och i huvudsak bara gäller tullarna. Nu säger statsministern: Gång på gång har vi från det svenska näringslivet fått höra att tullarna är det viktigaste; nu slipper ni tullarna, och då skall ni väl vara glada! Men tullarna är inte viktigast; de är viktiga men inte viktigaste. Jag har uttryckt det så att EEC-frågan är en fråga som också innefattar tullarna. Vad hjälper det att upphäva vissa tullsatser om man kan sätta in andra handelshinder i stället? När herr Helén talade om småföretagarna utvecklade han mycket ingående de hinder som skulle kunna uppstå, t.ex. på grund av skillnader i fråga om ursprungsreglerna mellan EFTA och EEC-länderna och mycket annat. Det är den framväxande industripolitiken, det är upphandlingsreglerna och alla sådana saker som är av mycket stor betydelse. Och jag kan ta ännu ett exempel. EFTA-konventionen har inte kunnat hindra att Danmark och Storbritannien har infört importavgifter som neutraliserat de tullsänkningar som har gjorts. I EEC är det mycket otroligt att länderna skulle sätta upp importavgifter mot varandra av det slag som Storbritannien och Danmark har infört inom EFTA. Varför det? Ja, inte i första hand därför att det är förbjudet i några stadgar utan därför att den ekonomiska integrationen inom EEC har gått så långt att 81 ett införande av sådana speciella importavgifter som hindrar handeln skulle vara ett hot mot hela samarbetets idé och existens. Det är därför det är så allvarligt att det som nu erbjuds oss från EEC i huvudsak gäller tullar — att det är ett handelsavtal, grundat på artikel 113, med den löslighet som följer därav. Att det är en skillnad mellan associering och handelsavtal — jag kan säga det i förbigående — visas ju av det förhållandet, att enligt Romstadgan kan ett handelsavtal av det slag som EEC nu erbjuder oss sägas upp med två tredjedels majoritet under det att uppsägning av ett associeringsavtal skulle kräva enhällighet. Visserligen finns Luxemburgöverenskommelsen och allt sådant för närvarande, men detta visar den olika ställning och den olika grad av fasthet som de två avtalen har. När sedan herr Helén i denna debatt pekar på de risker som kan finnas, om vi får en lösning som inte tillfredsställer vårt lands intressen, kallar statsministern detta för jeremiader. Men är det inte väsentligt när det gäller att upplysa allmänheten, att det blir klart vilka risker vi löper om vi inte får en god lösning? Och möjligheterna att driva förhandlingarna hårt i Bryssel blir mindre, om statsministern förringar svårigheterna här i den svenska riksdagen. Det var vad jag hade att säga till statsministern, och nu kan jag övergå till det jag egentligen hade tänkt säga. Det skall inte bli långvarigt — det lovar jag. Detta att det inte räcker med tullar är ju ingen ny upptäckt. 1962 sade den dåvarande handelsministern att vad vi önskar är en omfattande association som täcker vida aspekter av en integrerad marknad. Vi måste, för att inte vår mångsidiga industri skall bli allvarligt lidande, begära samma villkor inom en större europeisk marknad som de övriga europeiska industriländernas företag åtnjuter. En handelsöverenskommelse som otillräckligt uppfyller dessa fordringar skulle därför inte motsvara våra behov, sade dåvarande handelsministern. Detta är ju en sak som den nuvarande handelsministern gång på gång har betonat och något som herr Helén här uttryckligen sagt. Handelsminister Feldt sade i en intervju i Veckans Affärer den 8 april i år att det avtal som regeringen vill ha skall vara tillräckligt klart och fast för att ge näringslivet underlag för långsiktig planering.

Och om man ser det mot den bakgrunden, då måste man säga att det avtal som vi nu erbjuds ligger långt, långt från vår målsättning. Men kan inte Sverige vara nöjt ändå? Det framgick av det som statsministern sade att Schweiz och Österrike är ju nöjda med det här handelsavtalet. Varför kan inte Sverige vara det? Svaret på den frågan lämnas i EEC-kommissionens junirapport, där man i en tabell visar att det bland dem som icke söker medlemskap inte finns något annat land som är så beroende av sin export till ett utvidgat EEC som Sverige. Man skulle ju kunna tro att Schweiz och Österrike, som ligger mitt i det gamla EEC, skulle vara det. Men Sverige är i mycket högre grad beroende av den Nr 137 exporten. Det är därför som vi inte kan nöja oss med det som Schweiz Torsdagen den och Österrike får. Jag hoppas att detta skall påpekas med styrka och 2 december 1971 kraft vid de kommande förhandlingarna. Sedan skall jag sluta med en fråga: Vad är det nu Sverige skall sikta Ang. förhandlingar på? Jo, det viktigaste i denna förhandlingsomgång är att driva våra 4 mellan Sverige legitima krav mycket hårt. Jag vill understryka vad statsministern sade och EEC tidigare beträffande klausulen om möjligheten att utveckla avtalet. Mycket hänger på den. I den form som den nu tycks ha — jag har inte haft tillfälle att studera den — kan det kanske bara bli fråga om vissa marginella förändringar, men möjligheten att på litet längre sikt nå det mål vi dock alla är överens om blir beroende på våra möjligheter att få förhandla också i nästa omgång. Därför är det viktigt, som jag ser det, att redan nu börja förberedelsearbetet för nästa förhandlingsomgång. Om vi nu förklarar oss nöjda och säger att det inte är så farligt med det hela, så kan vi inte med särskilt stor kraft driva önskemålet att utveckla avtalet ytterligare. Men om vi nu står fast vid och konkretiserar vårt förhand lingsmål samt påbörjar förberedelsearbetet för att ytterligare utveckla vårt avtal, så kanske vi kan hysa förhoppning om att någon gång nå det mål som vi eftersträvar och är överens om.

Herr talman! Jag hoppas att herr Gustafson i Göteborg ursäktar om jag i detta skede av debatten fattar mig kort, när jag svarar på hans frågor. För det första tror jag inte att jag ställde några direkta frågor i mitt senaste inlägg. Däremot gjorde jag en del påståenden och riktade uppmaningar — s.k. exhortationer — till mina meddebattörer. Det tycker jag kan vara tillåtet. För det andra vill jag gärna bekräfta att herr Gustafson enligt min mening har gjort en förtjänstfull insats för att förklara och försvara den svenska neutralitetspolitiken ute i Europa. Där instämmer jag gärna i vad herr Erlander och herr Lange har sagt. Jag framhöll också i mina inledningsord att det har funnits en konstellation där folkpartiet och moderaterna i alla debatter och i varierande former har angripit regeringen, medan centern och socialdemokraterna under de gångna tio åren har varit överens. Och vad centern och socialdemokraterna varit överens om är ett mycket fast vakthållande om neutralitetspolitiken som kärnan i det hela. Men jag konstaterade också att folkpartiet sedan har anslutit sig till synpunkten att neutraliteten i dagens läge icke låter sig förena med medlemskap, och därför är vi nu inne på samma linje. För det tredje tycker jag att herr Heléns anförande var en jeremiad. Han gjorde en tjugo minuter lång uppräkning av alla de eländen som skulle drabba Sveriges ekonomi om vi fick detta ur många synpunkter ganska bra avtal och detta gav en absolut snedbalans åt framställningen. Därför är mitt intryck att anförandet var en jeremiad. Men sedan lättade det upp, och det tog jag också exempel på. Slutligen några ord till det sista som herr Gustafson sade, till skillnad från herr Hermansson i Stockholm — men det hinner jag inte här gå närmare in på — tycker jag att det är viktigt att vi utvecklat samarbetet 83 på olika områden. Det är riktigt som herr Helén sade att det finns en viss skillnad mellan Sverige, Schweiz och Österrike och att vi är beredda att gå längre. Men likheten är att vi vill ha en bred frihandel. En sådan lösning har inte lett till några klagovisor i Schweiz och Österrike och borde inte göra det här heller. Däremot kan vi i positiv mening säga att vi vill gå vidare framåt när det gäller energipolitik, miljöpolitik, teknologiskt samarbete och allt det andra. Därför är den här utvecklingsmöjligheten viktig. Jag ser i den inte något hot mot en neutralitetspolitik, utan en ekonomisk klokskap. Självfallet skall vi så fort sig göra låter — i den mån vi inte får med det i detta avtal — fortsätta att driva de frågorna i samarbete med EEC.

Herr talman! Det var värdefullt att få klarlagt att det inte varit statsministerns avsikt att misstänkliggöra den hållning som folkpartiet har intagit till neutraliteten under de tio år som EEC-debatten pågått. Statsministern tycker att vi kommer med jeremiader. Ja, vad är nu en oppositions uppgift, herr statsminister? Är den inte att granska det sätt på vilket regeringen sköter sitt uppdrag och få fram de kritiska synpunkter som det finns anledning till? Detta kallar statsministern för jeremiader. Vi kallar det ett uppfyllande av oppositionens självklara plikt att sakligt granska det sätt på vilket regeringen har skött sina åligganden. Kan det vara något fel? För det första är det nödvändigt att den svenska allmänheten, vilken som herr Antonsson sade klagat över, att den inte får tillräcklig information, blir upplyst om vilka risker Sverige löper. För det andra borde det ges möjligheter för statsministern och alla andra att driva kravet på ett bättre avtal, när man genom denna sakliga granskning ser vilka nackdelar en dålig lösning skulle innebära. Allra sist vill jag säga att det tyvärr nog är så att statsministern inte fått klarhet i vad det här egentligen gäller. När handelsministern framhåller att ett rationellt utnyttjande av vårt lands resurser kräver en mer långtgående integration än vad enbart frihandel innebär och att vi därför eftersträvar ett djupare, bredare och intimare samarbete än något annat land utanför kandidatländernas krets, tar statsministern detta som något vi liksom får på köpet, som kan vara bra i och för sig. Men när vi är så beroende av vår export till EEC-länderna som vi är — i mycket högre grad än Schweiz och Österrike — då är det inte bara fråga om något som skall komma därutöver. Det är ett livsvillkor för oss att vi inte bara får tullfrihet utan även den ekonomiska integration som artikel 113 inte möjliggör för oss men som är nödvändig för vår ekonomiska utveckling i framtiden.
Herr talman! Min absolution, eller vad man nu skall kalla det, i fråga om folkpartiets inställning till neutraliteten kanske inte gällde hela tioårsperioden — jag vet inte om herr Gustafson i Göteborg minns att herr Wedén och jag på sin tid hade en och annan gås oplockad Nr 137 beträffande vårt förmenta beroende av Kina. Men i den här frågan är det Torsdagen den all right. 2 december 1971 Herr Gustafson sade att oppositionens uppgift delvis är ät komma —— med jeremiader. Dess främsta uppgift är väl att framlägga ett alternativ. — Ang. förhandlingar Svagheten i EEC-debatten har varit att oppositionen egentligen inte haft 4 mellan Sverige något alternativ, utan bara ägnat sig åt att nagelfara vad man tror vara och EEC negativa konsekvenser av den regeringspolitik som man själv i grunden stöder. Då blir jeremiaderna litet malplacerade. Om herr Helén sagt att de här riskerna står vi för, men de kan klaras i förhandlingarna på det och det sättet genom att vi stöder regeringens förhandlingsuppläggning, hade det blivit mer konstruktivt. Men herr Helén har gått, så vi skall väl inte närmare diskutera hans anföranden. Allra sist! Jag vet inte i hur många uttalanden — jag har dem i portföljen — från oppositionens och näringslivets sida man sagt, att grundvalen och det viktigaste måste vara tullfriheten. Den stora risk vi utmålade för oss själva var att priset för neutraliteten skulle bli så högt att vi ställdes reellt utanför. Det var den verkliga fara som fanns. Nu får vi stormarknaden, och det är grundvalen. Det kan finnas många skäl för att EEC haft svårt under den tidspress som råder att ha mycket skiljaktiga lösningar när det gäller de s.k. icke-kandidatländerna. Det får vi väl delvis acceptera. Det är ingen dålig start för ett samarbete med ett frihandelsavtal. Detta är det avgörande. Sedan har vi ett intresse av att utveckla samarbetet när det gäller alla de andra områdena: energipolitiken, miljöpolitiken osv. Det får vi ta itu med. Men det viktigaste och grundvalen måste ändå vara frihandeln. Om herr Gustafson är överens med oss om att vi därmed lägger grundvalen för framtiden kan vi sedan resonera om i vilka former och på vilka områden vi bör sikta till att utveckla och fördjupa ett samarbete med EEC.
Herr talman! Vad jag sade var att oppositionens uppgift är att sakligt granska regeringens politik. Det är herr Palme som kallar detta för jeremiader. Men sedan vill jag säga att det är en mycket viktig och intressant fråga som statsministern tagit upp här. Förhåller det sig så med den utveckling som skett inom EEC och på den internationella handelns område att vi kan säga, att klarar vi bara tullfriheten är det i stort sett bra och vi kan sedan resonera om att ytterligare utvidga och fördjupa samarbetet? Jag betvivlar det, herr Palme! Vad som sagts i regeringsdeklarationerna ända från 1962 visar att man inte sett det så. Där sägs att ett handelsavtal av det slag som vi nu fått icke är tillräckligt — vi måste ha en ekonomisk integration. Jag tror att det är det som måste ligga bakom ett kommande arbete på att förbereda oss för nästa förhandlingsomgång.

Herr talman! Det är inte särskilt lustigt att tillhöra fotfolket i denna kammare och så småningom efter en lång partiledaromgång med diverse 85 förlängda repliker och korta genmälen trötta de fåtaliga men tålmodiga kammarledamöterna med de synpunkter man har försökt sammanfoga. Men, herr talman, kammarens arbetsordning är nu en gång sådan att man får finna sig i det, och jag beklagar mig inte. Jag beklagar bara att tiden är så pass långt framskriden och att de få som finns här kanske skulle önska att jag fattade mig kortare. Jag skall fatta mig så kort som möjligt utan att alltför mycket avvika från vad jag hade tänkt säga. Den här interpellationsdebatten i EEC-frågan har väl inte nedtonat och kommer sannolikt inte heller att slutgiltigt avveckla de motsättningar främst i den politiska bedömningen av denna fråga som med växlande intensitet manifesterats under det senaste decenniet. Till skillnad från många tidigare tillfällen då debatten förts i mer eller mindre lufttomt rum har vi emellertid nu inför realförhandlingarnas omedelbara påbörjande mera kött på benen, mera faktaunderlag i debatten. Vårt land har jämte de övriga icke medlemskapssökande länderna erbjudits de grundläggande villkoren för ett mera fast samarbete med Gemensamma marknaden, och huvudelementet i dessa villkor är ett handelsavtal enligt Romfördragets paragraf 113 på frihandelsbasis. Frihandeln blir dock icke 100-procentig, eftersom viktiga svenska exportprodukter, främst papper, undantas vilka föreslås bli tullfria först efter en mycket lång övergångstid. Detaljerna i EEC:s erbjudande är så väl kända och kommenterade, att någon upprepning av fakta icke är nödvändig här. Den svenska regeringens målsättning för samarbetet med Gemensamma marknaden, godtagen även av oss i centern — ett nära, omfattande och varaktigt samarbete utan fast medlemskapsbindning — har uppenbarligen inte gjort något djupare intryck på vår kontinentala förhandlingsmotpart, i varje fall inte i begynnelseskedet. Vi upplever följaktligen en besvikelse, framför allt de delar av vår exportindustri som föreslås bli tullbelastade, och besvikelsen minskas inte av det faktum att vi trots våra ambitioner om det nära och varaktiga samarbetet med EEC buntats samman med övriga icke medlemskapssökande neutrala stater utan denna ambition uttalad och erbjudits samma uppgörelse som de. Jag vill emellertid, herr talman, som jag gjorde i den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan, ändock betrakta detta EEC:s första förhandlingsbud som nöjaktigt. Vi har trots allt nästan nått huvudmålet, nämligen tullfrihet för vår export. Vad som däremot inte är nöjaktigt utan oacceptabelt — det har sagts i första omgången av regeringens representanter men måste understrykas av oss andra — är de särbehandlingsregler som man föreslår och de skyddsklausuler som man vill inarbeta. Dem måste vi naturligtvis försöka att i görligaste mån förhandla bort. Det finns dock skäl förutsätta, att i detta som i alla andra förhandlingssammanhang själva öppningsbudet icke kan betraktas som ett ultimativt slutbud, utan att detta senare kommer att få en annan utformning. Hur mycket den slutliga utformningen kommer att ha ändrat öppningsbudet i riktning mot våra ambitioner och önskemål beror i första hand på våra förhandlares förmåga och skicklighet men också på i vad mån regeringen på sin nivå lyckats underlätta dessa förhandlingar. Det sedvanliga, primitiva misstänkliggörandet av de icke-socialistiska partiernas avsikter och ansvar så snart de anmäler meningar och förslag Nr 137 avvikande från regeringens i för nationen avgörande frågor kommer Torsdagen den uppenbarligen icke att underlätta förhandlarnas arbete. Det är därför att 2 december 1971 hoppas att herr Palme söker undvika konfrontationspolitikens trubbiga — — — medel om det skulle, vilket man får hoppas inte blir fallet, kärva till — ÅS. förhandlingarunder realförhandlingarna med EEC och en samlande svensk politisk 22 mellan Sverige formel snabbt måste utformas. och EEC Det gäller sålunda att med utgångspunkt i det erbjudna förhandlingsalternativet söka skapa ett så gott slutresultat som möjligt för vårt lands del. Det naturliga är då att inrikta alla ansträngningar på att avhjälpa bristerna från vår synpunkt i det som erbjudits oss i första omgången i stället för att gnälla om mer eller mindre påtagliga missgrepp i det förflutna i fråga om EEC-politikens uppläggning. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det nu börjar bli dags att sluta öda tid på att gång på gång framställa fullt medlemskap som ett både realistiskt och för vår framtida välståndsutveckling nödvändigt alternativ. Romfördraget är och förblir en politisk bindning av deltagande länder lika väl som en ekonomisk, och ett neutralt land som vill och måste föra en helt obunden utrikesoch säkerhetspolitik kan icke vara anslutet till ett block av stater, som syftar till att dryfta och sannolikt också driva en gemensam dylik politik. Detta är för mig ett lika enkelt och okomplicerat faktum, som att Europarådet, en annan sammanslutning av europeiska stater där vi är medlemmar, skulle få uppleva ett snabbt och tveklöst svenskt utträde om rådet skulle börja planera rekommendationer av utrikespolitisk eller säkerhetspolitisk art. Vi betraktas och behandlas också i Europarådet som neutrala, och detta har hittills icke medfört några som helst komplikationer, därför att vår roll står tveklöst klar både för oss själva och för övriga medlemsstater i Europarådet. Vår utrikespolitik är icke förhandlingsbar — något som har understrukits många gånger — vilket den blev om vi skulle börja ackordera med EEC om på vilket sätt fundamentet i denna vår utrikespolitik, nämligen neutraliteten, uppdelad på ett lämpligt antal paragrafer skulle kunna infogas i ett anslutningsdokument gällande fullt medlemskap i EEC. Nu finns det ju en hel del människor, främst de övertygade anhängarna av fullt medlemskap, som vill göra gällande att några politiska bindningar av medlemsstaterna i EEC icke förekommit och icke skall förekomma, främst därför att Romtraktaten icke innehåller några specificerade regler om politiskt samarbete. Gentemot dessa påståenden vill jag först upprepa vad jag nyss påpekade. Romfördraget är till sin syftning ett klart politiskt dokument, som för sitt förverkligande kräver såväl politiskt som ekonomiskt samarbete. De som tvivlar på detta kan ju lämpligen begrunda vad en av dem som transfererar Romfördraget till praktisk tillämpning, nämligen Hollands utrikesminister, anför i sammanhanget. Han angav för ett par veckor sedan sin syn på EEC-samarbetet när Danmarks delegation hade inlämnat en politisk förklaring till EEC-rådet och däri bl.a. antytt att danska regeringens hållning till det ekonomiska samarbetet inom Gemensamma marknaden är avhängig av i hur hög grad detta samarbete passar in i den 87 danska nationella politiken. Enligt pressreferatet formulerade sig den holländske utrikesministern på följande sätt: ”Inga blivande medlemmar kan anmäla reservationer om sina framtida förpliktelser enligt avtalet. Danmark måste inse att landet ansluter sig till en dynamisk gemenskap på villkor att det accepterar dennas avtal och politiska mål. Danskarna måste förstå att deltagande i europeisk integration även innebär deltagande i framtida politisk integration.” Jag tycker, herr talman, att när en förgrundsfigur inom EEC talar klarspråk finns det allt skäl att lyssna och även tillgodogöra sig innebörden. Att vi sålunda icke kan tänka oss fullt medlemskap, om vi skall fullfölja vår obundna och självständiga utrikesoch säkerhetspolitik, torde stå fullt klart vid det här laget. Att vi å andra sidan för vår framtida välståndsutveckling behöver just ett nära, omfattande och varaktigt samarbete med Gemensamma marknaden borde också stå precis lika klart. Det finns trots allt en del människor här i landet, som likt de gamla Bourbonerna förefaller att ingenting ha lärt och ingenting ha glömt. Jag åsyftar dem, som ihärdigt hävdar att närmare samarbete med Gemensamma marknaden måste vara en styggelse därför att detta skulle hota vårt folks självständighet, innebära en andlig besmittelse och jag vet icke allt av idiotiska påståenden. Denna grupp människor skulle — om de över huvud taget är mottagliga för sakargument — för sina perspektivs vidgande ha nytta av att studera den finske statsministern Auras uttalande i svensk TV i förrgår rörande möjligheterna för Finland att avstå från samarbete med EEC. Herr Aura sa ungefär följande: ”Det är viktigt att Finland får en uppgörelse med EEC. Får vi inte det, minskas snabbt exporten och arbetslösheten ökar. Vår situation blir så usel att vi får mycket svårt att klara oss. De som säger att vi kan stå utanför EEC är okunniga och vet inte vad de talar om.” En kategorisk åsikt av statsministern i vårt östra grannland, vilket sannerligen icke sätter sin politiska handlingsfrihet på spel för en kontinental grynvällings skull. Herr talman! Jag sade inledningsvis, att det nu efter det att vår position fixerats gäller att sätta till alla klutar för att förbättra EEC:s utgångsbud så mycket som möjligt. Härvid bör vi söka nå två huvudsyften. Det första är givetvis att så mycket som möjligt söka förkorta de övergångstider som EEC föreslagit beträffande tullavvecklingen på de produkter, som man vill undanta från tullfrihet. Dessa produkter bör naturligtvis bli så få som möjligt, helst inga, men med hänsyn till de starka ekonomiska konkurrensintressen som ligger bakom kravet på tullbeläggning av t.ex. papper är sistnämnda önskemål måhända väl optimistiskt. Avvecklingsperioden måste dock som sagt bli kortaste möjliga. Det andra huvudsyftet måste vara att få en utvecklingsparagraf inskriven i uppgörelsen, enligt vilken fortsatta förhandlingar kan upptas i syfte att nå det nära och omfattande samarbete som är ett huvudmål för våra strävanden. Genom sådana förhandlingar borde det — som jag ser saken — vara möjligt att relativt snart nå nyssnämnda huvudmåls konkretion, nämligen en tullunion. En tullunion är ett väsentligt mål men även andra komponenter bör finnas i det nära, omfattande och varaktiga samarbetet, t.ex. patentsamarbete, miljövårdssamarbete, utveckling av Nr 137 gemensam aktiebolagslagstiftning och en rad sådana saker, inte minst det Torsdagen den tekniska samarbetet. 2 december 1971 Vad beträffar uppsägningstiden ett år, varöver oro försports på en del —— — — håll, vill jag för min del bara deklarera, att just vår utrikespolitiska = A”8 förhandlingarhandlingsfrihet kräver att vi snabbt skall kunna dra oss ur EEC-samarbe "4 mellan Sverige tet, om en svårartad internationell krissituation skulle nödvändiggöra ett och EEC sådant steg för bevarande av denna handlingsfrihet. Ett år kan förefalla att vara en kort uppsägningstid, men den kommer sannolikt i praktiken att ändock vara en formalitet. Om jag inte minns fel har även EFTA-samarbetet löpt med en ettårig uppsägningstid. Slutsatsen av föregående resonemang är att de förhandlingar som snart påbörjas med Gemensamma marknaden icke får bli de sista utan att de bör följas upp med nya förhandlingar, vilka som huvudsyfte bör ha etablerandet av bl.a. en tullunion med EEC, den centrala förutsättningen för ett nära, omfattande och varaktigt samarbete. Utan att vilja föregripa en andra förhandlingsomgångs uppläggning vill jag dock redan nu deklarera, att jag tror att en associeringsansökan som underlag för nästa omgång skulle underlätta våra möjligheter att få till stånd en tullunion samt ett nära samarbete av det slag som vi tidigare talat om på patentområdet, på miljöskyddsområdet etc. Som jag sade redan i början har såväl regeringen som näringslivet uttryckt sin besvikelse över att vi, som ändå markerat vårt önskemål om nära och varaktigt samarbete i form av bl.a. en tullunion, buntats ihop med de andra neutrala staterna, som icke markerat ett sådant omfattande samarbete. Jag är övertygad om att ett svenskt önskemål om anknytning till Romfördragets associationsparagraf — 238 — skulle av EEC-politikerna uppfattas som en formell markering av att tullunionen är ett av våra huvudönskemål och att vi sålunda icke kan nöja oss med paragraf 113, som endast talar om handelsavtal. Och som jag sagt flera gånger tidigare — man skall inte underskatta kontinentalpolitikernas svaghet för det formella. Det är möjligt att en associeringsansökan redan i november förra året eller senast i mars i år, då vi deklarerade att fullt medlemskap var uteslutet, hade utskilt oss från de övriga icke medlemskapssökande staterna och gett oss möjligheter att få fram ett bättre bud, t.ex. om en tullunion. Något säkert svar kan dock inte ges. Det var naturligtvis enklast och bekvämast för EEC att få behandla alla icke medlemskapssökande stater hopbuntade, men vi hade som sagt i varje fall kunnat markera att vi sökte ett mera omfattande samarbete än de övriga genom att uppväcka vår slumrande associeringsansökan från 1961. Att så inte har skett betraktar jag emellertid inte som någon riksolycka, utan jag tror att vi, som jag har sagt tidigare, måste se framåt mot de kommande förhandlingarna. Jag vill då, herr talman, rekommendera att vi vid den andra omgångens förhandlingar, som bör komma ganska snart sedan det grundläggande samarbetsavtalet med EEC undertecknats, inlämnar en associeringsansökan. Detta för att vi skall kunna uppnå ett nära, omfattande och varaktigt samarbete med EEC med full utrikespolitisk handlingsfrihet, en målsättning som jag är övertygad om att folkmajoriteten omfattar.

Herr talman! Först i och med statsministerns svar i dag på herr Heléns interpellation har vi fått ett erkännande från regeringen av att regeringen ej uppnått det förhandlingsmål, som hade ställts upp inför EEC-förhandlingarna. Det förhandlingsmandat ministerrådet gett till kommissionen motsvarar inte vår egen ambitionsnivå, förklarar statsministern i svaret. I klartext betyder detta, att Sverige har misslyckats i sina ansträngningar att uppnå en tullunion. Den väg som regeringen valt har icke visat sig leda fram till målet. Det mest förvånansvärda är väl att regeringen inte insåg detta i tid. Från vårt håll och från annat håll saknades inte varningar. Vi har också klargjort, att vi trodde att enda möjligheten att uppnå målet var att begära associering på grundval av paragraf 238, när alternativet medlemskap var uteslutet. Statsministern sade i debatten, att ett skäl mot detta var att förhandlingarna skulle försenas och att det skulle ha väckt kritik inom EEC-staterna om vi begärt associering. För det första vill jag säga att vi hade kunnat begära associering i ett tidigt skede, och då hade en del av dessa hinder varit mindre. För det andra skall vi väl inte låta enbart sådana synpunkter som statsministern framförde bli bestämmande. Det måtte väl ändå vara vårt egenintresse och inte vad de andra tycker som skall vara avgörande. Det är ju bara vi själva som kan driva våra egna synpunkter. Till regeringen vill jag säga: Kritisera inte sönder associeringsalternativet i dag! Bind er inte vid hård kritik nu! Det kan komma väl till pass i en andra omgång, när vår förhandlingslinje i dag inte visar sig leda fram till den tullunion vi har som mål. På den punkten vill jag helt instämma i vad herr Sjönell hade att anföra. Så ett par ord om information. Det har talats om värdet av en vidgad information. För min egen del uttryckte jag i den interpellationsdebatt vi hade sent i våras farhågor för att upplysningarna från kommissionen tydde på att vi ingalunda skulle få vårt förhandlingsbud godtaget. Jag efterlyste då information om de olika alternativ som skulle kunna stå till buds för Sverige, vad dessa alternativ skulle innebära rent sakligt sett. Handelsministern ställde sig emellertid då kallsinnig till att utarbeta sådant informationsmaterial om olika alternativs effekter på svensk ekonomi. Det kan man beklaga i dag, när vi vet att vår förhandlingsöverenskommelse med EEC kommer att ligga på en lägre nivå än den vi begärt. Det hade onekligen i dag varit värdefullt att ha ett utredningsmaterial som visar hur dessa andra alternativ kommer att påverka vårt näringsliv och vår sysselsättning. Min avsikt är här att bara beröra ytterligare ett par frågor, att säga något om Sveriges beroende av den gemensamma marknaden och något om stabiliteten i den överenskommelse vi bör ha. Det hävdas och har hävdats av kritiker mot EEC att vi inte bör söka en nära anknytning till EEC, därför att detta skulle leda till ett alltför stort beroende. Jag tror, herr talman, att det är en direkt felsyn. Hur skulle vi kunna vara oberoende av den vidgade Europamarknaden, dit redan nu cirka två tredjedelar av den svenska exporten går? Nej, Sverige kan inte frigöra sig från det internationella beroendet, lika litet som något annat land som har vidsträckt internationell handel. Ty med växande utrikeshandel följer —- Nr 137 ett beroende, som under alla omständigheter begränsar vårt handlingsut Torsdagen den FY HEINOT 2 december 1971 Ökad internationell handel är inte automatiskt detsamm som —LL — konkurrensfördelar för de deltagande parterna. En del av ökningen i det — Ang. förhandlingarinternationella handelsutbytet återspeglar t.ex. bara en produktionsför 2 mellan Sverige delning inom multinationella företag. Skall man bemästra sådana och EEC problem och försöka tillvarata nationella och ekonomiska mål krävs en gemensam konkurrenspolitik, gemensamma bestämmelser och ökad samordning, inte minst en genomtänkt syn på förhållandet mellan effektivitet och konkurrens. Herr Burenstam Linder underströk i sitt inlägg den beroendeställning vi är i och att detta är ett av våra huvudproblem. Det är bl.a. denna faktor som gör att vi har väldigt litet att spela ut eller sätta emot i dagens förhandlingar. Det är därför nödvändigt att man också söker föra en realistisk debatt. Jag tror nämligen personligen att misslyckandet med att uppnå en tullunion för Sveriges del kommer att medföra ett ökat beroende. En tullunion skulle ha givit oss större inflytande. En ömsesidig överenskommelse skulle ha givit oss ett mindre beroende än vad enbart ett frihandelsavtal för industrivaror kan ge. På många områden blir vi så illa tvungna att anpassa oss. Så några ord om varaktigheten av överenskommelsen. Varaktigheten behövs för vår långsiktiga planering. Det har betonats från många håll. På denna punkt tror jag att undantagsklausulerna är mycket viktiga och bör uppmärksammas i de fortsatta förhandlingarna mycket noga från svensk sida. Herr Helén har ju i sitt inlägg beskrivit vilka möjligheter det finns för EEC-länderna att åberopa dessa klausuler. Det är klart att man kan vara mer eller mindre optimistisk eller pessimistisk rörande den framtida tillämpningen av undantagsklausulerna. Man kan hoppas att den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa skall bli så gynnsam att EEC aldrig finner skäl att utlösa dem. Man kan peka på att EFTA-konventionen också innehåller en artikel om s.k. sektorstörningar, som visserligen inte gick så långt som de av EEC nu föreslagna och som veterligt endast åberopats i några sällsynta fall. Man måste emellertid, som också herr Burenstam Linder påpekade, ha i minnet att vi i det nya avtalet blir en mycket liten part som står ensam inför sin stora motpart. Man måste också komma ihåg att EFTA-samarbetet grundade sig på gemensamma intressen på ett helt annat sätt än den överenskommelse som vi nu sluter med EEC. I dag bör vi inte överskatta EEC':s egenintresse. Den främsta orsaken till den uppgörelse som vi nu erbjuds är väl i stället att man vill lösa de restproblem som utvidgningen av EEC skapar. Det finns också en fara för att vad man skulle kunna kalla den protektionistiska känsligheten i EEC kommer att öka inför hotet av den tilltagande amerikanska protektionismen, den japanska konkurrensen, konkurrenstrycket från låglöneländerna etc. EEC kan komma att känna ett större behov av att skydda sig och har en legaliserad möjlighet till det just i avtalet med Sverige på denna punkt. Undantagsklausulen representerar därför en stor osäkerhetsfaktor, som jag ser det.

Herr talman! I mitt inlägg anförde jag ett citat från en artikel som herr Wickman har publicerat i Le Monde Diplomatique.

Herr Palme begagnade sin möjlighet till replik, som vi inte har tillfälle att besvara, till att göra gällande att jag här hade plockat ut en mening som motsades, om man läste den i sitt sammanhang. Jag antar att herr Palme menar att det är riktigt, men efter att noggrant ha läst hela stycket tillsammans med några av mina kolleger — och jag har länge studerat och begrundat denna artikel, som har många förtjänster — kommer jag fortfarande fram till att den mening som jag citerade är helt representativ för vad som står i artikeln. Låt mig därför läsa upp hela det avsnitt som herr Palme hänvisade till för att göra gällande att jag på något sätt försökte föra kammarens ledamöter bakom ljuset — det var en så allvarlig anklagelse att jag hoppas att herr talmannen ursäktar att jag förlänger debatten med detta. Herr Wickman skrev på följande sätt: ”Ibland sägs det att den svenska politiken riskerar att leda in i en motsägelsefull situation, eftersom vi vill ha stabila och nära ekonomiska förbindelser med EEC och ändå fullfölja vår traditionella neutralitetspolitik. Man menar sålunda att neutralitetspolitiken kan komma att undergrävas, eftersom Sverige blir allt mer beroende av de beslut som fattas inom ett utvidgat EEC utan att själv kunna påverka dessa beslut. Detta synsätt förefaller mig alltför schematiskt.

Utrikesministern hänvisar här till den franska erfarenheten. Frankrike har ju enligt den tolkning som utrikesministern gör befunnit sig i traktat med EEC utan några förbehåll av neutralitetskaraktär eller av annat slag. Ändå kan utrikesministern göra den observation som han här gör.

Det skulle också ha sitt Ang. förhandlingarvärde att få höra vilken uppfattning utrikesministern själv har på denna 4 mellan Sverige punkt. Om han har menat något annat med sitt uttalande än det som jag och EEC efter långvarigt begrundande fortfarande uppfattar som den korrekta tolkningen, är det riskabelt att ha en utrikesminister som uttrycker sig så oklart.

Herr talman! Jag skulle snarare vilja säga att det är riskabelt att ha en sådan oförmåga att tolka en text och det sammanhang i vilket ett visst citat förekommer. Låt mig bara inledningsvis tacka för den reklam som min artikel har fått i Sveriges riksdag i dag. Det är tredje eller fjärde gången som detta citat kommer in i kammarens protokoll.

Det kan vara av ett visst värde att påpeka detta. Jag tycker att det är en rätt enkel och naturlig tanke. Att den särskilt utvecklas i artikeln beror på att det finns ett motsatt sätt att analysera utrikespolitikens samband med ekonomin — låt oss kalla det för den marxistiska tolkningen — enligt vilken det finns en sådan automatik. Oberoende av staternas viljeinriktning och politiska beslut skulle det finnas en automatik som leder till ett politiskt beroende — i detta fall så långt som till ett utrikesoch försvarspolitiskt de facto-samarbete. Nu har herr Burenstam Linder tolkat detta som ett inlägg i diskussionen om medlemskapets förenlighet med neutraliteten. Det är emellertid en helt annan sak, eftersom medlemskap i Gemenskapen förutsätter ett accepterande av ett programmatiskt samband mellan det ekonomiska samarbetet och det utrikespolitiska och på sikt sannolikt också det försvarspolitiska samarbetet. Det är alltså inte fråga om ett automatiskt samband, utan det är i detta speciella fall fråga om ett politiskt avtalat och beslutat samband. Detta understryks klart även i det yttrande av Malfatti som återges i dagens interpellationssvar och som jag tror det kan vara viktigt att jag återigen läser in i kammarens protokoll, nämligen att Gemenskapen har ”förutsatt att det existerade ett samband mellan att tillhöra de europeiska gemenskaperna och att delta i den verksamhet som möjliggör att framsteg förverkligas på det politiska enandets område”. Men en organisation som har detta programmatiskt proklamerade syfte är det icke möjligt för en neutral stat att gå in i — inte heller med neutralitetsförbehåll — eftersom de förbehållen strider mot hela Gemenskapens grundläggande filosofi. 93 Det fanns en hänvisning till Frankrike, och jag tror att det kanske är den som har vilselett herr Burenstam Linder.

Nu är läget i Gemenskapen ett annat. Dessutom är det också en mycket betydande skillnad mellan en neutral småstat och en stormakt som Frankrike. I och för sig kanske vi kan uppfatta också det här inlägget av herr Burenstam Linder som en dementi av misstanken för bristande patriotism hos det moderata partiet, nämligen att Sverige skulle kunna uppträda inte bara som en självständig småstat utan t.o.m. som en stormakt.

Herr talman! Utrikesministern gjorde gällande att det hos mig fanns en oförmåga att klart tolka en text, men såvitt jag förstod tog det utrikesministern en lång stund att själv tolka den texten här. Om det hade varit så klart, hade till att börja med denna diskussion aldrig uppstått, och dessutom hade väl utrikesministern inte behövt så lång tid för att försöka reda ut begreppen. — Nu är frågan den, om han ändå verkligen lyckades reda ut begreppen. Han sade att vad han menade var att ett sådant samarbete inte automatiskt leder över till ett beroende och till ett utrikespolitiskt eller försvarspolitiskt samröre, och att detta var en enkel och naturlig tanke. Ja, det är precis vad vi från moderat sida länge har sagt: det är en enkel och naturlig tanke, att det inte behöver vara på det viset. Den tanken är grunden till bra mycket av vårt betraktelsesätt i dessa betydelsefulla sammanhang. Utrikesministern sade att det finns ett motsatt sätt att betrakta frågan, som han kallade marxistiskt; att ekonomiskt beroende leder över till politiskt och militärt beroende — en sorts ”naturlag”. Det är den föreställningen han vill vända sig emot. I så fall skulle jag efter att ha lyssnat till herr Palme vilja säga att om det finns en marxistisk idé av detta slag så är denna idé också ”palmistisk”, för herr Palme har ju hela dagen med olika tillvitelser sagt att ekonomiskt samarbete skulle vara ogörligt av neutralitetsskäl. Det har här hänsyftats på de franska erfarenheterna. Det är ju ingen tvekan om att Frankrike befunnit sig i ett intimt samarbete, traktatsmässigt i EEC och för den delen också i NATO, och utrikesministern försöker nu göra gällande att fransmännen brutit mot dessa avtal. Ja, det är möjligt att de brutit emot NATO-avtalet. Men det har tydligen för deras del inte föranlett några större besvär. Vad som är av intresse för oss är att om man skulle göra en utvidgning av Romavtalet, om Sverige skulle gå in i EEC, så skulle det fordras enhällighet i besluten, herr utrikesministern. Vi skulle i så fall ha fullständig möjlighet att framlägga våra synpunkter i sammanhanget. Vi skulle inte alls dras ned i några nya engagemang. Vi skulle inte alls behöva bryta mot någonting. I Romtraktaten som vi diskuterar för närvarande står det inte något om militärt samarbete, och såvitt jag förstår står det inte heller något förpliktande om utrikespolitiskt samarbete. Varför då lägga upp det som om jag här skulle ha betraktat situationen på det sättet att Sverige för att klara detta som Frankrike gjort skulle behöva vara en stormakt? Det är inte alls riktigt. Det korrekta är precis vad utrikesministern säger, nämligen att det inte finns någon nödvändig utveckling från ekonomi till politik och försvar. Därför är det helt möjligt att vara med i något sådant som Romfördraget, om man får neutralitetsförbehåll. Sedan har vi fullständiga möjligheter att undvika att dras längre in i samarbetet än vad som är förenligt med de intressen som vi har ställt oss bakom.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att skapa ytterligare arbetstillfällen i Värmland och vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för insatser bland arbetslös ungdom. Lokaliseringsstödet har sedan verksamheten därmed började gett påfallande positiva resultat för Värmlands del. Totalt har företag i länet hittills beviljats stöd med 198 miljoner kronor i bidrag och lån. Sysselsättningseffekten beräknas till 3 380 nya arbetstillfällen. Arbetsmarknadsstyrelsen har sedan april i år en tjänsteman avdelad för att — vid sidan av andra uppgifter — ägna sig åt lokaleringsfrågorna i Värmlands län. Han har bl.a. genom uppsökande verksamhet sökt intressera företag i storstadsregionerna att förlägga verksamhet till orter i Värmland, I nuvarande konjunkturläge har de sysselsättningspolitiska åtgärderna i länet intensifierats. Under innevarande budgetår beräknas beredskapsarbeten komma att bedrivas i Värmlands län för en totalkostnad av 75 miljoner kronor jämfört med 45 miljoner kronor förra budgetåret. Antalet dagsverken vid beredskapsarbetena beräknas till 230 000 under innevarande budgetår mot 155 000 dagsverken förra budgetåret. Arbetsmarknadsutbildningen har också stor omfattning i länet. Antalet deltagare har ökat från ca 1 500 i november i fjol till ca 1 650 i november i år. Åtgärder vidtas alltså för att öka sysselsättningsmöjligheterna i Värmlands län. Självfallet syftar de regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för alla grupper av arbetssökande. I vad gäller kvinnorna bör, som jag nyligen framhöll i ett interpellationssvar till fru Jonäng, åtgärder för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden inte ses enbart som en speciell åtgärd i ett besvärligt arbetsmarknadsläge. För ungdomen — liksom för kvinnorna — är behovet av ytterligare utbildning framträdande bland dem som saknar arbete. Arbetsmarknadsutbildningen och annan utbildningsfrämjande aktivitet är därför särskilt betydelsefull för dessa grupper.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

Arbetslöshetssiffrorna i Sverige är i dag enligt arbetskraftsundersökningen ca 130 000. Under oktober i fjol var 1,5 procent arbetslösa, under oktober i år var ca 3 procent utan arbete. Siffran gäller för riket i dess helhet. Delar vi upp landet i skogslän och storstadslän visar det sig att skogslänen har 3,5 procent och storstadslänen 2,9 procent arbetslösa. Nu har ju skogslänen alltid haft högre siffror än storstadslänen. Detta har påverkat den regionala utvecklingen när det gällt befolkningssiffrorna. Mellan 1960 och 1970 minskade folkmängden i stödområdet med sammanlagt 51 000 personer eller 2,8 procent. Samtidigt ökade befolkningen i övriga riket med 11,3 procent. Under perioden 1960-1965 minskade befolkningen i skogslänen med i genomsnitt 6 600 personer om året, medan under perioden 1965-1970 den årliga tillbakagången stannade på 3 500 personer. I Värmland har folkmängden sedan 1960 minskat med ca 6 000 personer, och det är en utveckling som inte kan fortsätta. Såväl primärkommuner, landsting som länsstyrelse har gjort aktningsvärda försök att stoppa den här utvecklingen. Vi har också rönt stor förståelse för våra problem, inte minst från inrikesministerns sida. Det framgick tydligt av svaret vilka statliga åtgärder som vidtagits och vilka effekter dessa beräknas få när det gäller arbetstillfällen. Vi är givetvis mycket tacksamma för detta. Trots vidtagna och planerade arbetsmarknadsåtgärder av olika slag synes en successiv ökning av arbetslösheten under vinterhalvåret vara ofrånkomlig. Enligt länsarbetsnämndens preliminärrapport den 15 november var antalet arbetslösa 3 923, en ökning med 489 sedan den 11 oktober. Antalet arbetslösa kvinnor av totalsiffran var 1 288, en ökning med 98. Arbetslösa ungdomar under 25 år var 773, en ökning med 55, och arbetslösa med en ålder av 60 år och däröver var 1 185, en ökning med 97 — allt under drygt en månad. Antalet lediganmälda platser har minskat starkt. I september 1970 var antalet 1 926. Den 15 november i år var det 738, en minskning med inte mindre än 1188. Rådande konjunkturläge kommer sannolikt att medföra friställningar vid ett flertal företag, även om ambitioner finns att genom anställningsstopp och omplaceringar inom företagen undvika detta. Det är onekligen en dyster bild av nuläget på Värmlands arbetsmarknad, liksom utsikterna för det närmaste halvåret. Man kan förstå speciellt ungdomen som i ett sådant här läge lämnar länet och skaffar arbete någon annanstans, Detta är emellertid en utveckling som inte är lycklig med hänsyn till befolkningsunderlaget. Om den målsättning som länssty relsen i Karlstad angett i Länsprogram 70 skall nås, behövs ytterligare 8 000 arbetstillfällen. Med de arbetslöshetssiffror vi i dag har och med den utveckling inom näringslivet som för närvarande råder ter sig möjligheterna att nå detta mål inte särskilt ljusa. Tyvärr är det väl så, att den dystra situationen till stor del är ett resultat av regeringens envisa fasthållande vid några punktvisa åtgärder under sommaren, då den nuvarande allvarliga situationen redan med all tydlighet kunde skönjas. De höga arbetslöshetssiffrorna ger klara belägg för att de aviserade åtgärderna kommer för sent. Med en förutseende politik hade siffrorna i dag sett annorlunda ut, men framför allt kunde man med mindre oro ha mött de svåraste månaderna, februari — mars. Till dess hade tidigarelagda åtgärder hunnit verka och effektivt kunnat dämpa den nu fruktade massarbetslösheten i vinter. Regeringen bär ett stort ansvar för den otrygghet som många känner i dag. I denna tid när arbetslösheten växer kan man inte låta bli att reflektera över vilken säkerhetsventil ändå det mindre jordbruket varit i många avseenden. Vid kriser av vad slag det vara må med svåra arbetslöshetskonsekvenser som nu, finns det ingen väg till egen försörjning vid jordbruk som det funnits förr. De små och medelstora industriföretag som tagit emot en del av dem som lämnat sina gårdar har det också i en del fall bekymmersamt. Industrins utveckling har ju drivits i samma spår som jordbrukets, och många småföretag står nu inför en ekonomisk kris. Det är ju bättre sent än aldrig, om de ansvariga beslutsorganen inser att det inte duger att minska arbetstillfällena för de svenska arbetstagarna. Varför inte ifrågasätta att de eventuella småbruk som fortfarande finns kvar i vårt land får rätt att leva över, liksom småföretagen borde få sin chans? Fler utarmade bygder vill vi inte ha. Vid ett besök i Säffle den 24 oktober i år slutade inrikesministern sitt föredrag om Politik för full sysselsättning med följande ord: Vi har stora utsikter att få se klara förbättringar i fråga om konjunkturutvecklingen redan i början av nästa år. Jag vill fråga: Anser inrikesministern detta fortfarande?
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att man i skogslänen även under högkonjunkturen hade betydande sysselsättningssvårigheter. Man gick således in i lågkonjunkturen ifrån ett alltför dåligt läge. Jag har pekat på att vi sedan lång tid tillbaka har sökt att förlägga verksamhet — industriell utbyggnad osv. — till detta län men också till andra skogslän. Det gör att det finns anledning att erinra sig att vi dock har nått ganska betydande resultat. Men regeringen har, som interpellanten har framhållit, sin uppmärksamhet riktad på nödvändigheten av fortsatta insatser. Vi kommer förmodligen också under den här vintern att få uppleva återverkningar av de svårigheter som den svenska skogsnäringen står inför, och jag kan bara försäkra att vi följer utvecklingen med allra största uppmärksamhet. Arbetsmarknadsstyrelsen kommer att försöka rikta in sina åtgärder så mycket som möjligt just på att åstadkomma ökade insatser inom de sektorer där svårigheterna är störst. Det är kanske på en punkt jag vill opponera mot vad herr Gustafsson i Säffle säger. Han gör gällande att vi under sommaren nöjde oss med ett par punktvisa insatser, och det är nödvändigt att jag rättar till det missförståndet från herr Gustafssons sida. Vi började ju redan under våren och fortsatte sedan under sommaren och tidigt under hösten att vidta en rad åtgärder, allteftersom vi såg att det förelåg ett behov av det.

Jag vill betona att den helt övervägande delen av åtgärderna hade satts i gång tidigare, och det är därför vi också kan utläsa resultat redan nu av den här satsningen. Och glädjande nog kunde vi redan vid den senaste månadsräkningen konstatera att det hade inträffat en förbättring i några av länen. Man skall vara försiktig i sina uttalanden, och det har jag också varit. Jag har menat att vi kan räkna med en förbättring under början av nästa år. Jag har ingen anledning att frångå den uppfattningen, och jag hoppas fortfarande att den bedömningen skall visa sig vara riktig.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om en kraftig försämring av vissa tågförbindelser och annan SJ-service är förenlig med riktlinjerna för den regionala trafikplaneringen. Riktlinjerna för länsstyrelsernas regionala trafikplanering, som beräknas starta kring årsskiftet, kommer att successivt anges på grundval av erfarenheter från det arbete som för närvarande bedrivs av trafikplaneringsutredningen. De första anvisningarna till länsstyrelserna kommer att avse den regionala trafikplaneringens syfte och innehåll, formerna för erforderlig dataoch informationsinsamling etc. I avvaktan på resultatet av den regionala trafikplaneringen har jag under hösten — i riksdagen och i andra sammanhang — uttalat att regeringen har för avsikt att iaktta viss återhållsamhet vid prövning av ärenden angående nedläggning av järnvägslinjer. Det fortlöpande rationaliseringsarbetet i SJ:s verksamhet bör emellertid i princip bedrivas som hittills inom ramen för kravet på en rimlig servicenivå i förhållande till efterfrågan på företagets tjänster.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är följande. I ett förslag till ny tidtabell för år 1972 som nu har presenterats från SJ:s sida förekommer bl.a. för Värmlands del en del försämringar. Man bryter t.ex. middagsförbindelsen från Hallsberg mot Västra Värmland i Karlstad; de resande som ankommer kl. 11.47 får byta och fortsätta med motorvagn kl. 12.05. Här har varit genomgående förbindelse under en följd av år. Värre är ändå att förbindelsen vid 17-tiden mot västra Värmland helt har brutits. Tåget ankommer enligt förslaget till Karlstad 17.37, och då har en motorvagn redan avgått kl. 17.00. Nästa tåg mot västra Värmland går 19.28. Båda de här påtalade förbindelserna har nu anknytning i Charlottenberg till Oslotåg. Även i den andra riktningen blir det försämringar enligt det här förslaget. Enligt tidningsuppgifter har man i Arvika kommunfullmäktige föreslagit att Arvika tillsammans med berörda kommuner skulle göra en uppvaktning i den här frågan inför SJ:s distriktsledning i Örebro. I tidningsuppgifter har också nämnts att Gullspångs och Mariestads kommuner har protesterat mot planer på att dra in första norrgående morgontåget från Mariestad till Hallsberg. Detta tåg har förbindelse med Värmlänningen till Stockholm. Man tror nu att även Skövde kommun kommer att instämma i protesten. De här aviserade försämringarna av tågförbindelserna har som synes väckt en del oro hos den allmänhet som kunnat ta del av planerna. Men en fråga som också rests i detta sammanhang — även av SJ-personal — och som jag har velat vidarebefordra är hur dessa försämringar stämmer överens med riktlinjerna för den regionala trafikplaneringen. Man kan också i det sammanhanget fråga sig hur försämring av sådan SJ-service som nämnts av herr Berndtson i Linköping i en tidigare besvarad fråga och indragning av GDG:s bussturer, som herr Norrby i Gunnarskog har berört i den fråga som kommer att besvaras närmast efter denna, kan ses i det här sammanhanget. Jag skulle vilja nämna att regeringens uppdrag till länsstyrelserna om en regional trafikplanering har väckt mycket stor uppmärksamhet inte minst bland järnvägspersonalen. Men man tycker att om det i inledningsskedet skall genomföras en kartläggning av järnvägsoch bussförbindelser enligt anvisningar för planeringen så kan det inte vara riktigt att i den situationen försämra dessa förbindelser. Nu svarar kommunikationsministern att ett rationaliseringsarbete i princip bör bedrivas som hittills inom ramen för den efterfrågan som kan finnas på företagets tjänster. Jag skulle med anledning därav bara vilja fråga: Menar kommunikationsministern med det att den aktuella tågstrukturen beträffande turtäthet osv. inte har någon betydelse vid kartläggningen av järnvägsförbindelser, och att den alltså inte kommer att försämra utgångsläget för vederbörande trafikgren vid kartläggningen? Jag tror att det finns många, inte minst bland järnvägspersonalen, som är intresserade av att ta del av svaret på den frågan.

Herr talman! Jag bara upprepar vad jag bl.a. sade i mitt svar till herr Magnusson i Kristinehamn, nämligen ”att regeringen har för avsikt att iaktta viss återhållsamhet vid prövning av ärenden angående nedläggning av järnvägslinjer”. Vad herr Magnusson nu tar upp är någonting därutöver. Han säger det indirekt och menar det väl direkt att man skulle förhindra varje förändring av varje slag av tidtabell för tåg — och han snuddade även vid tidtabell för bussar — under den tid planeringsarbetet skall pågå. Jag utgår från att herr Magnusson, med den sakkunskap han bör besitta som aktiv järnvägsman, har klart för sig att det är både tekniskt och praktiskt omöjligt att så att säga lägga på is under ett antal år tidtabeller både för järnvägen och för annan trafik. Det är ju ingenting som man bara fryser ner — det sker en hel del trots allt på detta område runt om i vårt land från år till år. SJ ändrar sina tidtabeller i princip en gång om året, och det kan ju inträffa ting mellan dessa tidtabellsskiften när det gäller förbindelserna med utlandet och mycket annat som vi inte kan påverka och som innebär att man måste göra vissa ändringar och justeringar. Det här behöver jag inte lära herr Magnusson, för det borde han ju kunna.

Herr Magnusson glömmer också bort att säga att SJ knappast hittills någon gång har företagit en mera radikal tidtabellsförändring utan att i förväg ha gett berörda kommuner och andra tillfälle att uttala sig om den föreslagna ändringen.

Herr talman! Herr Norrby i Gunnarskog har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga med anledning av GDG:s varsel om nedläggning av busslinjer i Värmland. Något varsel har — såvitt jag vet — inte utfärdats av GDG och det torde därför vara svårt för de berörda kommunerna att redan ha någon konkret uppfattning om återverkningarna av eventuella rationaliseringsåtgärder. Självfallet har jag under dessa förhållanden inte några kommentarer att göra.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att den ställdes var ju, som framgår av frågan, den av GDG aviserade nedläggningen av busslinjer inom stora delar av Nr 137 Värmland, företrädesvis inom er och SUARS kommuner. : Torsdagen den Det har diskuterats mycket i den här kammaren angående den 2 december 1971 betydelse som järnvägarna har för trafikförsörjningen, och ddt med ll — — — rätt — det är en viktig fråga som behöver debatteras. I de här berörda Ang. ifrågasatt nedbygderna — en stor del är ju rena glesbygder — är dock busstrafiken den läggning av busslinenda förbindelse som står vissa trafikantgrupper till buds: skolbarn, jer i Värmland jobbare som inte har tillgång till egen bil, pensionärer osv. Förändringar i kollektivtrafiken drabbar sålunda särskilt hårt dessa grupper. Skulle därför GDG:s hot om indragning av busslinjer genomföras skulle detta betyda katastrof för människorna i dessa bygder. Vi kan med tillfredsställelse notera att vi fått ett andrum när det gäller nedläggning av järnvägar. Det är bra att så skett; frågan är om vi inte skulle behöva ett liknande beslut när det gäller busstrafiken i glesbygderna också. Den trafik som förekommer är ju redan nu av den omfattningen att den inte tål ytterligare utglesning. Dessutom — och det är viktigt i sammanhanget — håller regionala och kommunala trafikförsörjningsplaner på att upprättas, bl.a. just för de här berörda kommunerna. En nedläggning av busslinjer skulle betyda att ett stort arbete mer eller mindre spolierades. Av dessa och andra orsaker borde därför den aviserade nedläggningen förhindras. Eftersom GDG, om jag är rätt underrättad, är ett statligt bolag tycker jag att kommunikationsministern med den kraft han besitter skall ta itu med de här frågorna. Det får inte bara bli så att det överlämnas till kommunerna att med kommunala skattemedel försöka hålla i gång kollektivtrafiken. Enligt min mening mäktar de helt enkelt inte med det, med tanke på det skattetryck som redan råder. Redan nu subventionerar kommunerna busstrafiken efter bästa förmåga. Detta är ett område där staten på ett mera generöst sätt måste garantera glesbygdernas trafikförsörjning. Det är ganska signifikativt att det i dag är fyra värmlänningar som har riktat frågor till regeringen i för Värmland viktiga frågor. Tre av dessa frågor har rört trafikpolitiken och riktats till kommunikationsministern. Det är väl inte så att vi är särskilt frågvisa av oss, utan fastmer är det så att problemen i vårt län är av den storleksordningen att frågorna kommer av sig själva. Med anledning av svaret på min fråga vill jag här ställa en följdfråga: Vill statsrådet medverka till att GDG:s hot om indragningar av busslinjer inte sätts i verket förrän sittande utredningar har lämnat sina förslag i de här frågorna? Nu kan det tänkas att kommunikationsministern inte kommer att svara ja på den frågan, och då får jag kanske ställa ytterligare en fråga. Det är ju så att statsbidrag till icke lönsamma busslinjer på landsbygden för närvarande utgår med kr. 2:50 per vagnmil. Transportnämnden har föreslagit en höjning av det bidraget till tre kronor. Jag vill nu fråga: Är kommunikationsministern beredd att höja detta bidrag, så att fortsatt drift om möjligt kan garanteras på de berörda linjerna?